Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för unga funktionshindrade att få ett jobb och vad jag avser att bidra med för att det ska "löna sig" för denna grupp att gå till Arbetsförmedlingen. Av de i dag ca 700 000 inskrivna personerna hos Arbetsförmedlingen har ca 157 000 eller 22 procent ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Av dessa är ca 11 000 ungdomar i åldern 18-24 år. Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag, enligt förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, att bedriva verksamhet för unga med funktionshinder. Målgruppen för det särskilda uppdraget är unga gymnasieelever som fyllt 16 år med ett funktionshinder och personer under 30 år som har aktivitetsersättning inom socialförsäkringen. Övergången från skola till arbetsliv är en kritisk tidpunkt för unga med funktionsnedsättning, och övergången kan vara avgörande för hur de etableras på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen samverkar därför med skolan för att säkerställa övergången från skola till arbete för elever med funktionsnedsättning. Inom varje arbetsmarknadsområde ska det dessutom finnas en utsedd arbetsförmedlare med kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering som samverkar med bland annat skolan, Försäkringskassan och kommunens dagliga verksamhet. De unga med funktionsnedsättning som omfattas av den särskilda verksamheten och som därmed inte skrivs in i jobbgarantin för ungdomar ska ges samma möjligheter till vägledning och coachning som de som skrivs in i garantin. Om Arbetsförmedlingens arbete med matchning och ackvirering av arbete inte ger resultat kan en tids arbetspraktik eller arbetslivsinriktad rehabilitering vara en lämplig insats. Arbetsförmedlingen kan medge att unga med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga undantas från 25-årsgränsen för program som lyder under förordning om arbetsmarknadspolitiska program. En programinsats som anvisas får omfatta den tid som programmet medger, som regel upp till sex månader om behov finns. I vissa program kan längre tid medges, exempelvis i arbetsmarknadsutbildning om det behövs för att uppnå utbildningsmålet. Utöver ovanstående insatser inom Arbetsförmedlingen har regeringen under 2010 sänkt arbetsgivaravgiften ytterligare för ungdomar som inte fyllt 26 år. Dessutom kan arbetslösa ungdomar få nystartsjobb. Avslutningsvis vill jag poängtera att det är viktigt att unga personer, med eller utan funktionsnedsättning, skriver in sig hos Arbetsförmedlingen för att ta del av de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. För närvarande har jag inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder vad gäller denna grupp.
Fru talman! Jag tackar Sven Otto Littorin för svaret. Utgångspunkten är given. Varje människa ska ha rätt till att genom arbete bidra till sin egen försörjning. Ett eget arbete ger ekonomisk frihet men också möjlighet till personlig utveckling och delaktighet. Det gäller alla. I min interpellation har jag valt att fokusera på en grupp människor som har extra svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, nämligen unga med funktionsnedsättning. Sven Otto Littorins svar ger en känsla av att vi lever i den bästa av världar och att regeringen har fullständigt grepp om frågan. Så är det dock inte. Trots att en funktionsnedsättning aldrig ska få vara ett hinder för att få ett arbete är det ändå så för många i praktiken. Tidigare socialdemokratiska regeringar har inte räckt till; det är viktigt att säga. Men den borgerliga regeringen missade till och med under brinnande högkonjunktur, när det gick som allra bäst för Sverige, att höja sysselsättningen för en grupp människor som har det svårt. Vi såg en sjunkande sysselsättningsnivå för människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga redan innan krisen slog till, och efter krisen har problemet accentuerats. Lägg därtill denna regerings stora misslyckande, ungdomsarbetslösheten. Den är en av de högsta i Europa. Också där låter Sven Otto Littorin ganska nöjd med sakernas tillstånd. Där har ni situationen som den är. Unga har det svårt, och med en funktionsnedsättning blir det minst dubbelt så svårt. Vad är det vi ser? Jo, att få lämnar daglig verksamhet för arbete. Vi ser också att många ungdomar som lämnar särskolan går direkt till aktivitetsersättning och har aldrig fått chansen till ett jobb. Vi ser dessutom en ökning av antalet förtidspensionerade. Det sker trots att Sven Otto Littorin här beskriver att vi lever i den bästa av världar och att han är nöjd med de insatser han gjort. Jag hade hoppats på ett helt annat svar, ett mer offensivt svar, ett som utgick från att den politik som den här regeringen nu genomfört under fyra år inte fungerar, den han beskriver i sitt svar. De förändringar av sjukförsäkringen som har gjorts har särskilt drabbat den här gruppen, unga med funktionsnedsättning. Jag hade hoppats på en arbetsmarknadsminister som var ivrig och funderade på nya grepp, nya tag. Hur vill han och den borgerliga regeringen se att arbetsmarknaden öppnas upp för unga med funktionsnedsättning? Hur vill regeringen bidra till att arbetsmarknaden blir mer inkluderande?
Fru talman! Nordiska ministerrådet visade i en rapport för två år sedan att om vi ska ha samma välfärdsnivå som vi har i dag kommer vi om 10-15 år att behöva ytterligare 300 000 personer i arbetskraften. Vi såg SKL:s siffror för inte så länge sedan. Kommunalskatten skulle behöva höjas med 12-13 kronor om ingenting sker när det gäller arbetsutbudet. Det leder mig till flera slutsatser. Den första är naturligtvis att om vi hade haft samma arbetskraftsdeltagande bland personer med funktionsnedsättningar som bland oss andra hade vi haft ytterligare närmare 100 000 personer i arbetskraften. Slutsatsen är att vi behöver varenda kotte på arbetsmarknaden. Jag kan bara hålla med Luciano Astudillo om den grundläggande inställningen, att det är deras rätt att vara med, att kunna ha en lön att leva på, att känna sig behövda och delaktiga och kunna ha en framtid att kunna påverka. Det är också omvänt så att vi behöver deras närvaro på arbetsmarknaden. Annars kommer vi inte att klara av våra välfärdsåtaganden framöver. Glädjande är att personer med funktionsnedsättningar är representerade till större del än befolkningen i stort när det gäller nystartsjobb och andra typer av de insatser som vi gör för personer som har varit borta länge från arbetsmarknaden. Räcker det? Nej, det är klart att det inte gör. Så länge vi ser att vi har ett lägre arbetskraftsdeltagande bland personer med funktionsnedsättningar än bland oss andra räcker det inte. Alltså måste vi göra mer. För min del är jag övertygad om att vi behöver en ganska bred portfölj av insatser med olika inslag som på olika vis underlättar för den väldigt disparata grupp av personer som det handlar om. De har olika typer av funktionsnedsättningar, olika typer av behov, olika typer av förutsättningar att klara sig själva eller med hjälp och stöd från samhället i övrigt. Vi har höjt insatserna när det gäller lönebidrag, olika typer av hjälpmedelsersättning och stöd i form av bistånd och personlig handledning under den här mandatperioden med drygt 1 miljard kronor. Det har varit några sådana viktiga insatser för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta sig in. Jag tror till exempel att vi behöver fortsätta att arbeta med Samhall som ett instrument. Vi behöver arbeta ännu bättre och ännu närmare de olika sociala företag, arbetskooperativ och annat som finns runt omkring i landet. Där finns många goda exempel på hur det kan fungera när det fungerar som bäst. Jag skulle kunna ta ett sådant exempel. Det är fontänhusen som finns runt om i landet, inte minst här i Stockholm. Det är en verksamhet som jag har besökt många gånger. Jag har sett den enorma glädje och tillfredsställelse som det innebär för personer som har en nedsatt förmåga att ändå kunna vara med och känna sig delaktiga och behövda. Jag tycker att Sverige under de kommande åren borde ha som målsättning att vara det bästa landet i världen för samarbete mellan den offentliga sektorn och denna ideella sektor, det sociala entreprenörskapets sektor. Det borde vara vår målsättning att hitta de former som bäst hanterar samarbetet mellan det offentliga och den här typen av organisationer, sociala entreprenörer eller liknande. Det är dock inte alldeles lätt. Det är klart att det finns en kulturskillnad mellan myndighetssynen, där vi hanterar skattemedel, och den enorma entusiasm som finns hos de sociala företagen och de arbetskooperativ som finns. Men det är vår utmaning att försöka hitta en sådan balans och försöka se hur vi kan arbeta bättre tillsammans. För det vi nog gemensamt, både Luciano Astudillo och jag, kan vara överens om är att vi behöver också de funktionsnedsatta, inte minst de funktionsnedsatta ungdomarna, på arbetsmarknaden. Annars klarar vi inte av pensioner, skola, vård och annat som vi behöver framöver.
Fru talman! Vi är helt överens om att vi kommer att behöva och redan i dag behöver fler människor i arbete. Arbete är ett fundament för att klara den ekonomi vi har i vårt land men också för att klara de offentliga välfärdsinsatser som vi vill göra. Det är inte där problemet är. Jag hade hoppats att Sven Otto Littorin åtminstone kände en viss oro för att det går åt fel håll. De siffror som organisationerna själva presenterar visar att redan innan krisen slog till hade unga människor med funktionsnedsättning svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, trots alla de behjärtansvärda insatser som den här regeringen påstår sig ha velat göra. Allt har inte varit så bra. Det hade varit bra med lite självkritik, inte minst när det gäller förändringarna i socialförsäkringarna som har drabbat de här ungdomarna väldigt hårt. Unga människor som har en funktionsnedsättning behöver en ekonomisk grundtrygghet för att våga studera, arbetsträna eller söka jobb trots en ohälsoproblematik. Det kan vara kroniska sjukdomar, medfödda funktionsnedsättningar och stigmatisering efter att ha gått på pumpen gång efter gång. När grundtryggheten rycks undan är det allvarligt. Om detta säger Sven Otto Littorin ingenting. Jag tror också att det är viktigt att diskutera hur rehabiliteringen ska fungera framöver. Det är klart att det Littorin sade i sitt första svar inte räcker. Det visar siffrorna. Ungdomar fortsätter att gå direkt från särskola till aktivitetsersättning. Vi fortsätter att se en ökad andel ungdomar som förtidspensioneras. Det är klart att en arbetsmarknadsminister som på riktigt menade allvar här i dag inte skulle stå och säga att han är ganska nöjd. Det är det han sade i sitt första svar. Han avser inte att vidta flera åtgärder än dem han har gjort. Arbetsmarknadsministern och jag kan diskutera hur vi vill bli de bästa att ta till vara den kraft som de sociala företagen innebär - jag har själv besökt Fontänhuset och liknande verksamheter. Men det kommer att vara helt otillräckligt. Vi kan inte inhysa alla människor som har en funktionsnedsättning i de sociala företagen och tro att det kommer att lösa det. Här krävs helt andra insatser, helt andra ambitioner för att klara det. Det kommer inte att vara enkelt. Fackföreningsrörelsen TCO tog fram en rapport precis innan krisen slog till, Jakten på superarbetskraften . Där beskrev man vad arbetsgivarna eftersträvade hos dem man sökte till just sin arbetskraft. De skulle vara utbildade, helst med hög utbildning, ha lång arbetslivserfarenhet och gärna vara inte bara 100-procentigt utan 150 procent lojala mot arbetsplatsen. Det är klart att i den miljön, i det klimatet kommer vi att behöva väsentligt mycket mer av attitydpåverkan. Vi kommer också att behöva en arbetsförmedling som finns där för att klara övergången in i vuxenlivet med allt från lönebidrag till hjälpmedelsstöd. Jag tror att det kommer att behövas mer offensiva insatser på det här området. Där hade jag hoppats att arbetsmarknadsministern redan i dag kunde vara mer tydlig om vad den borgerliga alliansregeringen avser att göra på det här området om olyckan skulle vara framme och man vinner förnyat förtroende.
Fru talman! Låt mig börja med socialförsäkringsreformen och den totala kollaps och det totala misslyckande som ni lämnade efter er med sju steg i en rehabiliteringskedja, där 70 procent av de sjukskrivna var kvar i första steget efter ett års sjukskrivning. Folk kunde gå i totalt passiva system år ut och år in utan att någon ringde, utan att någon hörde av sig. Ingen ställde frågan: Vad kan vi göra för dig? Vad kan vi göra för att du ska få bästa möjliga och snabbaste väg tillbaka? De får nu ett sådant samtal. Svaret blir ofta en introduktion på Arbetsförmedlingen med hjälp av arbetsrehabilitering och arbetslivsintroduktion, alla de verktyg som finns för att kunna underlätta för personer som har varit borta länge att komma tillbaka. Snacka om att bita sig själv i svansen genom att ta upp just den reformen! När det gäller personer med funktionsnedsättning av olika slag tror jag att det finns flera olika sätt som man måste angripa detta problem på. Det första är naturligtvis en vettig diskrimineringslagstiftning i botten. Det är faktiskt förbjudet att diskriminera personer som har funktionsnedsättning. Det behövs också en diskrimineringsombudsman som tar ett samlat grepp. Jag tror att den reform som genomfördes för ett antal år sedan att samla de olika ombudsmännen kan underlätta för personer som har flera olika potentiella problem med sig genom att man bevakar och noggrant följer utvecklingen på det här området. Det är egentligen bara basplattan; det behövs även andra saker. Vi var inne på några av dem. Det behövs rehabilitering, stöd och förmodligen rena subventioner, vilket lönebidrag naturligtvis är. Som jag sagt i tidigare interpellationsdebatter är jag inte alls främmande för att se över lönebidragssystemet ganska ordentligt framöver. Jag tror till exempel att taket för lönebidragen är alldeles för lågt i dag och behöver höjas framöver. Vi behöver vidare fundera över om konstruktionen är optimal för att hjälpa denna grupp. Vi behöver fortsätta att se över till exempel Samhall och dess funktionalitet så att vi får det såsom det är tänkt att vara, ett slags utslussning, eller inslussning kanske man ska säga, in på arbetsmarknaden. Den fjärde punkten är något mer besvärlig men likväl viktig. Den handlar mycket om attityder, och därför tackar jag gärna Luciano Astudillo för att han väckt den här interpellationen. Det handlar om på vilket sätt man som arbetsgivare resonerar innan man anställer eller lyfter fram personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. En intressant sak är att parterna har gemensamt det som heter Rådet för integration i näringslivet som framför allt arbetar med personer med utländsk bakgrund för att få in dem på arbetsmarknaden. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Man skulle kunna hoppas på motsvarande, en breddning, när det gäller personer som har olika typer av funktionsnedsättningar för att på så sätt lyfta fram den här frågan. Är parterna intresserade av det kan vi naturligtvis vara med och hjälpa till. Det här innebär inte att jag skjuter ansvaret till någon annan utan att jag gärna stimulerar det som är komplement eller som kan hjälpa till i denna fråga på olika vis. Det finns enskilda företag som är intresserade. Maria Larsson och jag ordnade ett seminarium med handikapporganisationerna för någon månad sedan ungefär med sikte på att få personer med funktionsnedsättningar in på arbetsmarknaden. Där var det en lång rad företag som visade, tycker jag, en god framåtanda i hur man kan arbeta proaktivt för att utbilda både sina chefer och medarbetare i att välkomna och arbeta med personer med funktionsnedsättning. En av dem kan jag nämna snabbt. Det handlar om Ica som i sin reklam till och med lyfter fram praktikanten Jerry som ett exempel som har visat sig vara värdefullt både i Icas externa marknadsföring, vilket är helt okej om det gynnar personer med funktionsnedsättning, och i deras interna kulturarbete för att uppmärksamma chefer på möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Vi behöver jobba på alla de här fronterna och förmodligen några till för att det ska bli något bättre.
Fru talman! Jag har några korta kommentarer till Sven Otto Littorins beskrivning av sjukförsäkringssystemet. Den totala kollapsen, inte bara den totala utan den moraliska kollapsen, såg vi under den här mandatperioden. Den hade sin kulmen när läkare och cancersjuka människor gråtande i direktsändning berättade hur deras liv blev sönderslagna därför att man valde att behandla alla lika, inte se till att människor är olika, har olika sjukdomsbilder och har helt olika behov för att komma tillbaka i arbete. Det är sant att vi hade en hemläxa att göra när det gäller människor som blev sjukskrivna, men vi hade aldrig någonsin gjort det på det här sättet. Förändringarna drabbade inte minst människor med funktionsnedsättning. De blev drabbade av den totala moraliska kollaps som de här förändringarna medförde; de hamnade i kläm. Det innebar att många förlorade sin ersättning, sin trygghet som fanns, många med funktionsnedsättning. För att våga studera, arbetsträna, söka ett jobb trots alla ohälsoproblem som kan finnas behöver man åtminstone känna en viss trygghet. Sedan kan vi vara överens om att mycket mer kan göras på flera fronter, en ny färdriktning i arbetsmarknadspolitiken där man prioriterar kvalitet framför kvantitet. Se gärna över nivåerna i lönebidragen. Där finns det mycket mer att göra än att fortsätta att sänka skatten. Det finns mycket kvar att göra med diskrimineringslagstiftningen och attitydpåverkan. Inte minst viktigt är att staten blir en förebild. Staten är i dag den sämsta arbetsgivaren när det gäller unga med funktionsnedsättning, och där har Littorin direkt ansvar.
Fru talman! Låt mig omedelbart hugga på det senaste, för det håller jag naturligtvis helt med om. Men jag är inte den som har arbetsgivaransvaret, det har vi Arbetsgivarverket till. Jag håller som sagt helt med. När det gäller de olika praktikplatserna försökte vi vara förebild det och konstaterade att staten bör gå före, staten kan inte alltid var sist och sämst, precis om Astudillo säger, och jag håller helt med om det. Men då får man skit för det också - ursäkta språkbruket, fru talman! Det blir inte bra hur man än gör i Luciano Astudillos värld. Först och främst: Den som är sjuk ska vara sjukskriven. Det gällde i går, det gäller i dag och det gäller i morgon. Den som har arbetsförmåga kvar ska lotsas och hjälpas tillbaka till arbetsmarknaden. Problemet är att ni lämnade efter er ett system där det gick två och halvt år utan att någon över huvud taget brydde sig om att slå en signal till de här personerna och fråga: Vad kan vi göra för att du ska kunna ta dig tillbaka? Det sker nu. Av de ungefär 2 000 personer som inte gick över till arbetslivsintroduktionen var det 2 procent som fick försörjningsstöd, det gamla socialbidraget. 2 procent i det fallet är 40 personer. Det är naturligtvis hemskt för dessa 40 personer, och vi ska se till att få dem till Arbetsförmedlingen så att vi kan hjälpa dem tillbaka till arbetsmarknaden. Att beskriva det som moras tycker jag inte är rimligt. En sak har vi dock inte talat om, och den ska jag bara kort nämna. Det skulle ha varit min femte punkt, och det gäller tillgängligheten. När man pratar med handikapporganisationerna lyfts den ofta fram som en av de viktigaste. Den får vi säkerligen möjlighet att diskutera framöver. Jag tror att den som en femte punkt är en viktig dimension för att se till att möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att ta sig in och tillbaka på arbetsmarknaden. Vi behöver varenda kotte på arbetsmarknaden, även dem som har en nedsatt arbetsförmåga och dem som är funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga.